Herr talman! Sven Andersson berörde en fråga som också industriministern tog upp, dock först när han visste att jag inte längre hade någon repliktid kvar, nämligen frågan om förlusterna för Öresundsvarvet. Regeringen begär nu 1 miljard kronor för att ro avvecklingen i land. Det är inga småpengar precis. När vi för ett år sedan behandlade varvsfrågan kunde regeringens förslag över huvud taget inte kostnadsberäknas. Det vet också Sven Andersson om. Regeringens representanter förklarade inför näringsutskottet att regeringens förslag inte gick att kostnadsberäkna. Inte heller utskottsmajoritetens förslag kunde kostnadsberäknas. Ingen visste hur mycket det ena eller det andra skulle komma att kosta. Vi pekade på att detta var mycket anmärkningsvärt. Det beslut som riksdagen sedan kom att fatta gällde pengar som skulle 29 användas för utveckling och omstrukturering av Öresundsvarvet. Men inga pengar har använts för utveckling. De stora förluster som sedan drabbade Öresundsvarvet har inte någonting med Öresundsvarvets utvecklingsplaner och riksdagsbeslutet att göra. De som hävdar motsatsen i den politiska debatten sprider lögner. Förlusterna för Öresundsvarvet hänför sig till tidigare, av Svenska Varv-koncernens styrelse initierade och beslutade order. Det är förluster som skulle ha uppkommit oavsett vilket beslut riksdagen hade fattat förra året. Dessutom förtjänar det att påpekas att det inte är sant när man säger att förra årets riksdagsbeslut skulle ha tagit pengar från andra industriprojekt eller andra satsningar runt om i Sverige. Som jag också påpekade har riksdagen inte sagt nej till ett enda industriprojekt. Såvitt mig är bekant har inte riksdagen avvisat ett enda förslag om industripolitiska satsningar någonstans i Sverige. Dessutom har vi den filosofin från socialdemokratiskt håll att det är nödvändigt att slå vakt om industrin i industrilänen. Gör vi inte det utarmas skogslänen ännu mer. Därför har inte förra årets varvsbeslut med en enda krona minskat statens möjligheter att göra andra industripolitiska satsningar på varven, småföretagen eller annat. Jag tycker att det är riktigt att vi rensar i den debatten, så att inte här sprids mytbildningar och lögner.
Herr talman! Jag antydde att en av orsakerna till de stora förlusterna vid Öresundsvarvet anses vara just en av de saker som inträffar när ett företag står inför ekonomiska problem, nämligen att en stor del av den yrkeskunniga personalen skaffar sig ny sysselsättning. Det är som regel, och det vet man av all erfarenhet, det första som försvinner. Sedan är det tämligen ointressant rent bokföringsmässigt om beställningarna ligger tidigare eller senare i tiden, när de inträffar under löpande budgetår. Det är klart att Svenska Varv trots allt måste hålla sig till det riksdagsbeslut som har fattats, nämligen att man har ett visst antal kronor, inom givna ramar, att använda. Det finns inte, tycker jag, någon antydan till myt eller lögn i detta sammanhang, såsom Thage Peterson gör gällande, utan detta är den faktiska verkligheten. Personalkostnaderna har varit väsentligt större än man beräknat. Produktiviteten har inte varit densamma som tidigare. Det är uppgifter som jag fick när jag var på Öresundsvarvet i november förra året. Men nu tycks det ha blivit bättre på personalsidan. Enligt vad jag har erfarit sjösatte man Trelleborgsfärjan för 14 dagar sedan, och den har man producerat i enlighet med de planer som funnits.
Herr talman! Det är ett viktigt och också ärligt påpekande som Sven Andersson gör, nämligen att förlusterna för Öresundsvarvet hade kommit oavsett vilket beslut riksdagen hade fattat förra året. Det påpekandet kan, tycker jag, vara en fingervisning åt somliga, som tidigare har uppträtt i Nr 155 riksdagsdebatten här och fört fram andra men oriktiga påståenden. Tisdagen den

Herr talman! Jag vill inte alls i onödan söka sak med Hugo Bengtsson, men vad han sade om koncernledningen och vpk-motionens krav därvidlag fordrar dock en liten kommentar. Hugo Bengtsson har ju själv tillhört denna koncernlednings skarpa kritiker vid återkommande tillfällen i denna kammare. Vi har under årens lopp sett vilken politik den har genomdrivit, vilken attityd den har haft, inte minst just till Landskronavarvets strävanden, och hur negativt och snålt den har bemött fackets och den lokala ledningens ansträngningar därvidlag. Vi tycker det är litet ologiskt att Hugo Bengtsson, samtidigt som han tillsammans med oss driver denna skarpa kritik — och han är väl medveten om hur riktig den är — säger att vi inte här i riksdagen kan sitta och bestämma vem som skall sitta i Svenska Varvs ledning. Nej, det är inte alls fråga om det. Yrkandet lyder, att riksdagen hos regeringen begär att denna verkar för att en ny koncernledning, som har de anställdas förtroende, utses för Svenska Varv AB. Nog kan vi ändå vara överens om, Hugo Bengtsson, att det önskvärda hade varit om för flera år sedan denna ledning varit ersatt med en som kunde fört en annan politik ute på varven och haft en annan förankring i de lokala ledningarna och bland de fackliga organisationerna.

Herr talman! Jag vill instämma med Hugo Bengtsson när han säger att vi nu bör inrikta ansträngningarna på att på bästa sätt ta till vara resurserna i Landskrona och utveckla näringslivet. Det bör vara det gemensamma mål man har för aktiviteten i Landskrona. Jag vill påstå att jag tror att den aktivitet som man kan komma att utveckla från Landskrona Finans ger goda möjligheter tillsammans med andra statliga resurser som står till förfogande för utveckling av näringslivet i Landskrona och Svalövs kommun. Jag tycker dock att Hugo Bengtsson skulle hålla sig för god för att här tala om att regeringen har helt ignorerat eller motarbetat riksdagsbeslutet, att vi har åsidosatt ägarens intentioner, att det är skandalöst att de pengar som anslogs i fjol inte kommit till användning förrän nu. Jag förstår hans besvikelse, men vore det inte lika bra att han erkände att fjolårets riksdagsbeslut i vad avser Öresundsvarvet var olyckligt, illa underbyggt och i realiteten inte gav Svenska Varvs ledning något alternativ i sitt agerande. Den medelsram som anvisades för att uppfylla det krav riksdagen ställde var helt orealistisk. Skulle man från Svenska Varvs sida ha frångått medelsramen, hade det självfallet blivit så att man inte bara fått ta beställningar från andra varv, utan också betänkligt utnyttjat resurser som behövs i koncernens övriga delar. Så kan ju inte riksdagen anse att man bör hantera frågan. Låt oss, Hugo Bengtsson, vara överens om att det var olyckligt att socialdemokratin fick med riksdagsmajoriteten på det beslut som togs beträffande Öresundsvarvet i fjol. Hade vi då fått genomföra åtgärderna, hade vi varit en god bit på väg i arbetet med att skapa alternativ sysselsättning och utveckla näringslivet i Landskrona. När det sedan gäller de medel som inte förrän nu har kunnat komma till användning är det ju helt enkelt så, att regeringen inte har anledning att betala ut medel förrän det finns realistiska, konkreta projekt att satsa på. Det är först nu, i och med bildandet av Landskrona Finans, som sådana möjligheter föreligger. Jag förstår, vilket Hugo Bengtsson betonar, att det finns en oro i Landskrona beträffande avvecklingstakten. Det är min ambition att se till att Svenska Varv löser detta på bästa möjliga sätt. Självfallet måste man från varvsledningens sida se till att avvecklingen sker på ett ekonomiskt så fördelaktigt sätt som möjligt, eftersom de resurser man kan spara i avvecklingsfasen behövs för andra, mera framåtsyftande investeringar. Ansvaret gentemot de anställda är ju under alla förhållanden fastslagen. Svenska Varv har ett ansvar mot sina anställda att lösa avvecklingen på ett acceptabelt sätt. När det sedan gäller frågan om hur snart tillgångar vid varvet skall flyttas över till Landskrona Finans AB vill jag säga att uppgörelsen ju är att dessa tillgångar skall överflyttas till Landskrona Finans AB så snabbt som möjligt. Det är en överenskommelse som skall träffas mellan Landskrona Finans AB och Svenska Varvs ledning, och jag har ingen anledning förmoda att Svenska Varv inte är angeläget att se till att denna process blir så snabb och så positiv Nr 155 som möjligt för de framtida möjligheterna till utnyttjande. Tisdagen den

Herr talman! Inledningsvis vill jag säga att jag hoppas att Hugo Bengtsson har möjlighet att närvara på Svenska Varvs bolagsstämma som hålls om några dagar, där han ju mer direkt rakt på sak kan rikta kritiken mot den företagsledning som Svenska Varv har. Vad gäller näringsutskottets betänkande nr 63 kan konstateras att krisen inom varvsnäringen fortfarande är världsomfattande. Efter en snabb utbyggnad av varvsindustrin främst i Japan och Sydkorea i slutet på 60-talet och början av 70-talet råder det fortfarande en omfattande överkapacitet i världens varvsindustri. Mellan 1970 och 1976 fördubblades kapaciteten, och allt tyder på att varvsindustrins överkapacitet kommer att kvarstå även i ett längre tidsperspektiv. 37 Orderstockarna vid världens varvsindustrier har sjunkit kontinuerligt under 1970-talet från den mycket höga nivå som nåddes 1974. De stora orderstockarna sistnämnda år möjliggjorde under ett flertal år ett högt kapacitetsutnyttjande — detta framför allt fram t.o.m. 1977. Därefter har kapacitetsutnyttjandet i första hand i de svenska storvarven sjunkit kraftigt. Bedömningar om orderingången till varvsindustrin under 1980-talet har gjorts av flera internationella organisationer och institut inom varvsoch sjöfartsnäringarna. Gemensamt för dessa bedömningar är att en betydande överkapacitet kommer att råda inom varvsindustrin under hela 1980-talet. Under förutsättning av ett framgångsrikt utvecklingsarbete inom Svenska Varv-koncernen bedömer ledningen att den genomsnittliga lönsamma årliga försäljningsvolymen under den kommande femårsperioden motsvarar ungefär 4,9 miljoner direkta produktionstimmar. Under 1980 uppgick den kapacitet som fanns inom Svenska Varv till ca 10 miljoner timmar vid varven, dvs. mer än dubbelt så mycket som den förväntade lönsamma försäljningsvolymen kunde tänkas bli. Riskerna för att inte tillräckligt framgångsrikt kunna genomföra det nödvändiga utvecklingsarbetet är förhållandevis stora inom samtliga affärsområden som Svenska Varv arbetar inom, möjligen med undantag för bulkfartygen. Det är därför osäkert om en lönsam volym av 5 miljoner direkta produktionstimmar per år kan uppnås, som Svenska Varvs strukturplan förutsätter och som alltså bara är 50 270 av den nuvarande kapaciteten. Från näringspolitiska utgångspunkter är det väsentligt att varvens produktionsvolym anpassas till marknadsförutsättningarna. Skälen är naturligtvis flera. Statens kostnader för varvsindustrin har enbart under de tre åren 1977-1979 uppgått till ca 12 000 milj.kr. Detta innebär kostnader för skattebetalarna som uppgår till ungefär en halv miljon kronor per anställd varvsarbetare — pengar som borde ha kunnat användas bättre och pengar som ännu inte lett till varaktiga arbetstillfällen. Solidariteten mellan skilda landsdelar kräver att samhällets insatser kan koncentreras till de delar av landet där behovet är störst och där näringslivet är mest utsatt — och det gäller dess värre icke varvsorterna f. n. Moderata samlingspartiet krävde i sin partimotion 1978/79:137 en kraftig neddragning av varvskapaciteten till en nivå som då motsvarade marknadsförutsättningarna. Vi förordade en neddragning till 6 miljoner direkta produktionstimmar och nedläggning av två storvarv. Utvecklingen har i allt väsentligt gett oss rätt i de bedömningar som då gjordes i den motionen. Det är därför av central betydelse att föregående års riksdagsbeslut om att Svenska Varv skall ha uppnått lönsamhet senast 1985 verkligen kommer att fullföljas. Om inte detta kan ske står vi självfallet fast vid att Svenska Varv skall avvecklas efter 1985. I föregående års strukturplan från Svenska Varv fanns en marknadsbedömning om hur stor kapacitet som kan bibehållas inom koncernen. Företaget såg sedan hur olika varvsenheter kunde kombineras för tillverkning av de båtar som marknaden kan ta emot och som man förhoppningsvis kan sälja till rimliga priser. Öresundsvarvet var den enhet som på grund av storlek och produktionsinriktning bedömdes som svårast att passa in i en förändrad struktur. Företaget föreslog därför nedläggning av varvet. I den bedömningen instämde jag i föregående års kammardebatt. Den debatt vi förde i denna kammare föregående år borde ha handlat om huruvida vi skulle ha bibehållit två eller tre storvarv men kom dess värre att handla om huruvida vi skulle behålla samtliga fyra storvarv. Dess värre kom även kammarens beslut att bli att alla fyra storvarv skulle bibehållas, vilket var mycket olyckligt. Enligt beslutet skulle Öresundsvarvets kapacitet dras ner till 70 96 av den dåvarande kapaciteten. Andelen nybyggnation av fartyg skulle minskas från 85 till 54 20 och verksamheten i övrigt minska. Antalet anställda skulle minskas från ca 2 500 till 1 800 inom fem år. Detta skulle ske huvudsakligen genom naturlig avgång. De första tre åren på 1980-talet skulle ge en förlust på 203 milj.kr., medan de två sista åren i planperioden skulle ge ett överskott på 170 milj.kr. — allt enligt varvsledningens egna planer, som kammarens beslut grundade sig på. Prognoser för lönsamhet är självfallet beroende av vilka marknadsbedömningar man gör. För att få den kostnadstäckning som Öresundsvarvet förutsåg skulle prisnivån för de färjor som var beställda ha behövt gå upp med ytterligare 50 90 från föregående år. Det har senare visat sig att detta var en ytterst optimistisk bedömning. Optimismen i planen kan även illustreras av prognosen för 1982. När planen gjordes trodde varvet att det skulle hinna få order på specialfartyg för leverans 1982 med 85 26 kostnadstäckning. Under våren 1980 tecknades kontrakt för ytterligare tre standardmässiga fartyg som ger endast 75 90 kostnadstäckning. Fartygen skall levereras till Holland 1982, och den leveransen innebär en förlust på ytterligare 90 milj.kr., som skattebetalarna får betala. Fartygen belägger halva kapaciteten på Öresundsvarvet. Till grund för riksdagsbeslutet om Öresundsvarvet föregående år låg en plan som hade utarbetats inom företaget. Planen var dock inte godkänd av varvets styrelse. I planen angavs, som jag tidigare nämnt, att förlusterna under åren 1980-1982 skulle uppgå till 203 milj.kr. Förlusten enbart under 1980 — alltså endast ett av de tre angivna åren — uppgick till hela 344 milj.kr., dvs. 70 20 mer än vad förlusten skulle bli för hela treårsperioden. Förlusterna genererades alltså fem gånger snabbare än vad Öresundsvarvets ledning hade förutsatt. Svenska Varvs analys av förlusterna 1980-1984 vid fullföljande av den av riksdagen godtagna planen visade på ytterligare utomordentligt stora förluster. Orsakerna till de ökade förlusterna var främst att produktionskostnaderna vid varvet helt hade felbedömts i varvets egen plan samtidigt som prisutvecklingen på kommande fartygsorder hade överskattats. Nedläggningen av Öresundsvarvet förefaller med ledning av vad jag tidigare anfört vara ytterst angelägen. Svenska Varv har beräknat kostnaderna för ett av sina längre nedläggningsalternativ till ca 1004 milj.kr. Kostnaderna är fördelade med 344 milj.kr. i förlustkostnadstäckning för 1980, 162 milj.kr. för 1981, 254 milj.kr. för 1982 och 244 milj.kr. för 1983. Kostnadsberäkningen är självfallet förknippad med stor osäkerhet på grund av svårigheterna att bedöma produktivitetsutvecklingen under nedläggningsperioden. Förlusterna orsakas huvudsakligen av dels ogynnsamma kontrakt för fartygsnybyggen, dels svåra effektivitetsproblem. En viss ytterligare försämring av effektiviteten vid varvet anser Svenska Varv oundviklig under en nedläggningsperiod. För flera fartygsleveranser har erhållna priser inte ens täckt rörliga kostnader. Förenklat skulle man, något rått, kunna säga att varvet vid vissa av fartygsleveranserna närmast har varit en materialförstörande industri. De beräknade nedläggningskostnaderna kan delas upp i följande delposter. Ett negativt täckningsbidrag — man får alltså inte ens täckning för de fasta kostnaderna — på 85 milj.kr. sedan avdrag har skett för löner och material direkt hänförliga till byggnationen. Omkostnader i form av bl.a. löner till tjänstemän och viss kollektivpersonal på 697 milj.kr. Kapitalkostnader i form av räntor och nedskrivning av anläggningstillgångar med sammanlagt 270 milj.kr. Garantikostnader för fartyg, annulleringskostnader för material m.m. på 85 milj.kr. Vid tidigare bokslut har 133 milj.kr. reserverats för att täcka angivna kostnader. Slutsatsen är helt självklar. Ett företag som inte ens kan klara att täcka de rörliga kostnaderna för driften kan omöjligt driva verksamheten vidare, om man inte kan se ett mycket snart slut på nuvarande problem. Ett sådant snart slut kan man definitivt inte se för Öresundsvarvet. Hur mycket det beslut som kammaren föregående år fattade om att inte lägga ned Öresundsvarvet har kostat de svenska skattebetalarna är svårt att uppskatta. Att det rör sig om stora belopp råder det inget som helst tvivel om med tanke på de stora felkalkyler som föregående års beslut föll tillbaka på. Det finns all anledning för alla dem som i denna kammare förra året stod upp och talade sig varma för en fortsatt drift av Öresundsvarvet att ta sig en funderare på vad de grundade sina kalkyler på och hur de kunde göra så felaktiga bedömningar av varvets fortsatta möjligheter att konkurrera. I reservation 1 till näringsutskottets betänkande vill de socialdemokratiska reservanterna ha ett långsiktigt utvecklingsprogram för varvsindustrin. I reservationen förs tankegångar om att stödet blir effektivare, om ett konkret åtgärdsprogram som kan hjälpa varvsnäringen ut ur krisen kan läggas fram från regeringen. Detta uppfattar jag som en felsyn. Under senare år har det tenderat att bli alldeles för många politiska detaljbeslut, när riksdagen tvingats gå in med stödåtgärder för det ena eller andra företaget eller den ena eller andra branschen. De som har de bästa förutsättningarna för att kunna värdera ett företags nödvändiga åtgärder och framtida inriktning bör självfallet få fatta erforderliga beslut. De bästa insikterna sitter inte denna kammare inne med. De bästa insikterna om ett företags framtid och framtidsmöjligheter finns huvudsakligen inom företaget självt. Därför är det naturligt att största möjliga ansvar för hur den nuvarande situationen inom Svenska Varv skall lösas i stället skall läggas på koncernledning och anställda. Riksdag och regering har att ange ramarna och ställa de erforderliga ekonomiska resurserna till företagsledningens och de anställdas förfogande. Kammaren har fattat beslut om ramarna för Svenska Varvs plan för hur omstruktureringen av varvet skall ske. Vi har även ställt krav på att Svenska Varv absolut senast 1985 skall ha uppnått åtminstone noll-resultat. I annat fall skall Svenska Varv avvecklas. Några ytterligare långsiktiga utvecklingsprogram för varvsindustrin eller detaljregleringar från denna kammare finner jag inte vara konstruktiva i nuvarande skede. Besluten skall fattas där kunnandet finns, och det är dess värre inte främst i denna församling när det gäller de enskilda varvsföretagens framtidsutsikter, framtidsinriktning och struktur. I reservation 2 behandlar socialdemokraterna nedläggningen av Öresundsvarvet. Något förvånande är att man i reservationen kan finna att socialdemokraterna kräver att ett eventuellt överskott, om det visar sig att nedläggningskostnaderna kan begränsas så att inte hela det anslagna beloppet behöver utnyttjas, får användas för sysselsättningsskapande åtgärder i Landskrona. Detta krav har, såvitt jag kan finna, aldrig varit uppe till seriös behandling i näringsutskottet utan återfinns endast i reservationen. Det är ett något märkligt förfarande. Herr talman! Med anledning av vad jag här har anfört ber jag att få yrka bifall till hemställan i alla delar i näringsutskottets betänkande 1980/81:63 samt följaktligen avslag på de fyra reservationerna.

Herr talman! När Svenska Varv tvingas teckna dåliga fartygskontrakt är det ju inte någonting man gör med vett och vilja, därför att man vill ha stora förluster inom Svenska Varvs-koncernen. Det är snarare så att den svenska kapaciteten för nybyggnad av fartyg är för stor i förhållande till de lönsamma order som går att ta. Svenska Varvs hela strukturplan visar ju att man egentligen endast har en lönsam marknad som motsvarar ungefär hälften av den kapacitet man hade när strukturplanen togs föregående år. Det är där felet ligger, och det är därför vi måste lägga ner ett storvarv. Det är inte därför att vi tror att varvsarbetarna i Landskrona är dåliga eller av andra liknande skäl, utan det är på grund av att kapaciteten är för stor som man måste fatta ett obehagligt beslut, nämligen att lägga ner ett varv. När det gäller sysselsättningsläget på varvsorterna säger jag inte att det är speciellt bra, men jag hävdar att det inte minst i norra delarna av detta land finns väldigt många kommuner och regioner med betydligt större sysselsättningsproblem och som även efter en nedläggning av Öresundsvarvet kommer att ha betydande problem, vilka är fullt jämförbara. I Landskrona görs betydande insatser via Landskrona Finans för att klara sysselsättningen. Det finns ett stort upptagningsområde såväl i Göteborgsregionen som i Malmö Landskronaregionen, där man kan rekrytera arbetskraft från berörda företag till nya arbetstillfällen. Jag menar att vi från denna kammares sida har satsat mycket mer pengar på några få företag, eller, rättare sagt, på en bestämd varvskoncern inom en enda bransch, än vad som hade varit motiverat av sysselsättningsskäl.

Herr talman! Resultatet kan vi helt riktigt avläsa: Svenska Varv har för stor kapacitet. Det ser vi inte minst på Öresundsvarvets stora förlustorder, som ju har gett så stora underskott, senast under 1980. Att Svenska Varvs ledning sedan tecknar kontrakten är inte det mest intressanta. Jag förutsätter att den gör sitt bästa för att få de minst olönsamma kontrakten till sin företagsgrupp. Att det läggs på Öresundsvarvet är ju en intern bedömning av hur man skall kunna minimera förlusterna så långt det går. Men faktum kvarstår: kapaciteten inom varvsindustrin är för stor i förhållande till antalet lönsamma order. Om Hugo Bengtsson hade lyssnat litet bättre hade han hört att jag inte har sagt att sysselsättningsläget i västra Malmöhus län är särskilt gynnsamt eller att det finns särskilt många arbetstillfällen där. Men jag har sagt att det finns många andra regioner och områden i detta land som har en minst lika dålig och i många fall sämre sysselsättningspolitisk situation, inte minst Norrlandskommunerna. Men där har det inte lagts ner tillnärmelsevis så stora penningsummor för att klara sysselsättningen.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg ta upp arbetsmarknadsutskottets betänkande 1980/81:17. Strukturomvandlingen inom den svenska varvsindustrin har fått dramatiska konsekvenser för sysselsättningen i varvsregionerna. Antalet anställda vid storvarven har i stort sett halverats sedan mitten av 1970-talet, och tyvärr måste vi räkna med att antalet anställda kommer att minska ytterligare. I proposition 1980/81:131, som tar upp sysselsättningsfrågor i samband med omstruktureringen av varven, är utgångspunkten också att antalet varvsanställda i Skåne och Blekinge skall minska med närmare 5 000 under loppet av ett par år. Självfallet medför denna utveckling stora påfrestningar på berörda arbetsmarknader. Antalet arbetssökande ökar dramatiskt, vilket ställer stora krav på främst arbetsmarknadsmyndigheterna. Vi får inte heller glömma hur de varvsanställda drabbas enskilt. Att behöva uppleva att ens yrkesskicklighet inte längre är efterfrågad måste vara psykiskt påfrestande. I Skåne och Blekinge är dessutom arbetslösheten redan förut hög, vilket innebär att chansen att få nytt arbete på hemorten för alla som berörs är relativt liten. Åtskilliga varvsanställda känner mot denna bakgrund en stor osäkerhet inför framtiden. Vi socialdemokrater ansåg mot denna bakgrund redan förra året, då strukturförändringarna under de närmaste åren var uppenbara, dels att de 43 som berörs av omställningen vid varven skall omfattas av en anställningsgaranti, dels att staten skulle utarbeta förslag till statliga insatser för ersättningsproduktion på varvsorterna. Vi tyckte då att det var direkt fel att — som den dåvarande regeringen föreslog — komma med förslag till nedskärningar utan att samtidigt tala om vad som skall göras för den som förlorar sitt jobb. Vi socialdemokrater ansåg att insatserna borde vara av den omfattningen att de i väsentlig grad bidrar till att kompensera det bortfall av arbetstillfällen som uppstår i samband med omstruktureringen av varvsindustrin. Vi menade att de förslag som tagits fram av berörda län och kommuner samt av de fackliga organisationerna borde bli föremål för en seriös prövning av regeringen i samband med utarbetandet av förslag till statliga insatser för att skapa ny produktion på varvsorterna. Tyvärr fick vi inte majoritet för våra förslag. Man hänvisade till att regeringen beträffande de sysselsättningspolitiska frågorna skulle återkomma till riksdagen på hösten det året, dvs. hösten 1980. Nu vet vi att över huvud taget inte några förslag presenterades i höstas. Först ett par månader in på 1981 kommer regeringen med förslag som dessutom är så bristfälliga att de sannerligen inte är ägnade att lugna alla dem som känner stor oro för sin framtid. Regeringen tycks utgå från att problemen skall kunna lösas med hjälp av sedvanliga sysselsättningspolitiska medel samt med det nya etableringsbidraget till Landskrona. Jag tycker att regeringens — och då i synnerhet industriministerns — agerande är upprörande. Jag har studerat snabbprotokollet från den debatt vi hade i varvsfrågan här i kammaren för nästan på dagen ett år sedan. De säkra utfästelser om konkreta förslag redan till hösten som avgavs här i kammaren från regeringshåll framstår nu som ett hån mot de varvsarbetare som inom kort måste lämna sina jobb. Herr talman! Genom regeringens slappa och oengagerade agerande har dyrbar tid runnit i väg utan att någonting hänt. Vad regeringen inte tycks förstå är att omställningar av den omfattning det här är fråga om kräver ett övergripande och långsiktigt handlande. Vi har i motioner under en följd av år påpekat detta och också lämnat förslag till konkreta och långsiktiga åtgärder. Antalet kvarstående arbetssökande i Malmöhus län uppgår f. n. — som tidigare här har anförts — till ca 10 000. Härtill kommer bortemot 9 000 personer som är sysselsatta genom olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Antalet lediga platser är ca 2 500 mot ca 9 000 för bara ett år sedan. Även i Kristianstads län har arbetsmarknadssituationen försämrats. Också detta län drabbas nämligen av utvecklingen inom varven. Det gäller då främst ett antal underleverantörer till varven som vi har i Kristianstads län samt de länsbor som pendlar över länsgränsen till sina arbeten på varven. När ca 4000 varvsanställda samt ett stort anställda hos underleverantörer till storvarven blir utan arbete i Skåne kommer följaktligen arbetsmarknadssituationen där att bli prekär. Det är därför närmast tragiskt att regeringen tar så lätt på situationen i Skåne i samband med omställningarna vid varven. Hade regeringen i god tid tagit initiativ i enlighet med våra förslag, hade beredskapen i dag varit en annan. Hur kan de borgerliga ledamöterna från Skåne stillatigande acceptera regeringens agerande? Känner ni ansvar för utvecklingen i Skåne, så bör ni stödja vår reservation nr 6, där vi begär att regeringen skall ges i uppdrag att snarast utarbeta ett handlingsprogram med förslag till sysselsättningsskapande insatser på varvsorterna. De insatserna bör omfatta utvecklingsprojekt som på sikt kan leda till industriell produktion. Såväl länsstyrelsen och Landskrona kommun som de fackliga organisationerna har tagit fram ett bra underlag för en sådan plan. Herr talman! Redan nu bör enligt vår mening riksdagen kunna ta ställning till en fortsatt verksamhet vid verkstadsskolan inom Öresundsvarvet. Det är ju oerhört viktigt att utbildningen av ungdomar inte stoppas upp i Landskronaregionen även om Öresundsvarvet läggs ned. Skall nya verksamheter tillkomma krävs yrkeskunnigt folk att sätta in. Det kan ju f. ö. inte vara motiverat att lägga ned en utbildning som redan finns och fungerar väl. Regeringen bör därför ges i uppdrag att i god tid före år 1983 presentera sådana förslag att yrkesutbildningen vid det nuvarande Öresundsvarvet kan fortgå även efter år 1983. Det är vidare angeläget att utbildningen kontinuerligt drivs vidare och att elever därför tas in för utbildning vid skolan även hösten 1981. Hugo Bengtsson har gett synpunkter på detta tidigare, och jag instämmer i vad han har anfört. För Landskrona kommun innebär självfallet en nedläggning av Öresundsvarvet oerhörda påfrestningar. Det nya etableringsbolaget är därför naturligtvis värdefullt, och vi hoppas att bolaget skall bidra till en positiv utveckling för regionen. Jag har f. ö. i dagarna fått information om att en ny verksamhet knutits till etableringsbolaget, nämligen ett lönsamt dotterbolag till Svenska Varv -— ett dataföretag som etablerar en filial vid Öresundsvarvet och därvid tar över den personal som sysslar med dataverksamhet. Förutom alla typer av datatjänster kan det här företaget ge fullständig service på kontorsområdet, t.ex. beträffande bokföring. Företaget kan alltså bli en servicebas för andra företag som etablerar sig på varvsområdet eller i regionen. Det är framåtsyftande insatser av det här slaget vi behöver mer av. Till följd av främst utvecklingen vid Öresundsvarvet har Landskrona kommun f.n. ca 600 outhyrda lägenheter, vilket medför betydande kostnader för det kommunalägda bostadsbolaget AB Landskronahem. Vi socialdemokrater anser det vara motiverat och angeläget att det öppnas en möjlighet till ett särskilt till Landskrona kommun riktat stöd för att täcka hyresförlusterna. Regeringen bör därför enligt vår mening utforma de närmare detaljerna för hur ett sådant stöd skall utformas. Hugo Bengtsson har också i inlägg tidigare i debatten understrukit detta. Även arbetsmarknaden i Blekinge, som redan i dag är ansträngd, kommer att få känna verkningar av strukturomvandlingen inom varvsindustrin. Vi hälsar därför med tillfredsställelse att utskottet enhälligt föreslår att företag i Karlskrona skall kunna erhålla ett mer generöst regionalpolitiskt stöd än enligt propositionens förslag. Det är även positivt att anslaget Bidrag till sysselsättningsåtgärder inom varvsregionerna får användas för att stärka sysselsättningen i Sölvesborgs kommun. Hans Gustafsson kommer senare i debatten att utveckla argument härför. Herr talman! Jag vill härefter beröra frågan om anställningsgarantier för de varvsanställda. Vi socialdemokrater har hela tiden hävdat att omstruktureringen av varven måste ske i socialt acceptabla former. Staten har därför — efter förslag från socialdemokraterna — tagit på sig långtgående förpliktelser i form av bl.a. en s.k. anställningsgaranti för de anställda. Garantin tillkom hösten 1978 och skulle ursprungligen gälla för åren 1979 och 1980 för anställda vid storvarven i Göteborg, Landskrona och Uddevalla. Sedan staten övertagit Kockums varv utsträcktes garantin till att omfatta även det varvet. Anställningsgarantin har i Göteborg hanterats inom ramen för ett särskilt bolag, kallat Projekt 80 AB . I propositionen lämnas en viss redovisning av erfarenheterna av detta projekt. Enligt den redovisningen har verksamheten berört ca 1 700 personer, varav nu endast återstår några tiotal. Projektet har onekligen varit ett värdefullt prov på vad som kan uträttas med en koncentrerad insats, innehållande skilda arbetsmarknadspolitiska komponenter. Utan tvivel har ett lovvärt arbete uträttats för att finna nya arbetsuppgifter för de anställda. Riksdagens beslut, efter förslag från socialdemokraterna, att utfärda anställningsgarantier för dem som berördes av den betydande omställningen inom storvarven har därför visat sig vara ett riktigt ställningstagande. Riksdagen begärde våren 1980, också efter förslag från socialdemokraterna, att regeringen till hösten samma år skulle redovisa en utvärdering av P 80. Regeringen har emellertid inte rättat sig efter det riksdagsbeslutet. Någon redovisning av P 80 fick riksdagen följaktligen inte ta del av under hösten. Den redogörelse för P 80 som återfinns i den nu föreliggande propositionen kan inte heller sägas uppfylla ens mycket lågt ställda krav på en redovisning av de hittillsvarande erfarenheterna. Det finns, herr talman, starka skäl för en mer ingående utvärdering av P 80. Staten har satsat betydande belopp på ett intressant projekt. Erfarenheterna kan ge uppslag som kan vara värdefulla då man skall ta ställning till framtida arbetsmarknadspolitiska insatser. Det gäller både åtgärder på längre sikt på arbetsmarknaden i allmänhet och de åtgärder som är aktuella i samband med den fortsatta neddragningen vid varven. Det bör enligt vår uppfattning vara möjligt att ge en betydligt klarare bild av kostnadernas fördelning, relaterad till omfattningen av de olika verksamheterna inom P 80. Att som görs i propositionen summera kostnaderna för förtidspensionering, stimulansbidrag, utbildning och annan projektverksamhet och därefter dividera summan med antalet av projektet berörda personer förefaller föga meningsfullt. Vi socialdemokrater anser att regeringen för riksdagen bör göra en ny och mer ingående redovisning av erfarenheterna av P 80. Det är viktigt att arbetet med att ta fram en sådan redovisning bedrivs skyndsamt. Som jag tidigare nämnt kommer omställningen vid varven i Skåne och Blekinge att få mycket kännbara konsekvenser för arbetsmarknader som redan i dag har stora problem. Vi socialdemokrater tror inte — till skillnad från industriministern — att de personalneddragningar som blir aktuella kan lösas enbart med de reguljära arbetsmarknadsmedel som står till buds. Vi tror inte heller att det i proposition 126 föreslagna omställningsbidraget är tillräckligt för att lösa problemen. Vi anser därför att den nu gällande anställningsgarantin vid storvarven måste bibehållas under den kommande omställningsperioden och att den bör utvidgas till att omfatta även varven i Blekinge. Det är viktigt att erfarenheterna av P 80 ligger till grund för utformningen av en sådan garanti. Det är därmed inte sagt att man i framtiden skall vara bunden till P 80-modellen. Herr talman! En annan modell har man exempelvis kommit fram till vid Kockums varv. Där har man nämligen inrättat en organisation med uppgift att på ett meningsfullt sätt sysselsätta den övertaliga personalen och slussa ut den i nya arbeten. Organisationen, som kallas Kockum Resurs, skall vara en avdelning inom företaget. Man har överslagsmässigt beräknat kostnaden för projektet till 100 milj.kr. för en tvåårsperiod. Verksamheten är bl.a. tänkt att bestå av försäljning av tjänster, intern och externt, exempelvis verkstadsproduktion och konstruktionsarbete. En annan del av verksamheten avses bli ett utvecklingsprogram för att framför allt sysselsätta tjänstemän med utveckling av idéer och projekt. I programmet skall också ingå konsultverksamhet av olika slag och annan försäljning av tjänstemannatjänster. Dessutom planeras ett utbildningsprogram med kontakter med arbetsmarknadsmyndigheter för att underlätta för personalen att få arbete utanför och inom företaget. Herr talman! Enligt vår mening måste insatser för att utveckla ny industriell produktion inom varvsföretagen inta en viktig plats i arbetet för att i största möjliga utsträckning undvika att neddragningen av fartygsproduktionen får oacceptabla sociala konsekvenser. Vi anser att lösningen med Kockum Resurs kan vara lämplig för en anställningsgaranti vid det företaget. Herr talman! Jag vill betona hur viktigt det är att alla de som blir övertaliga vid varven skall slippa att leva i ovisshet om hur den närmaste framtiden skall gestalta sig. De anställda har också visat ett starkt engagemang för bildandet av Kockum Resurs. Man underlättar ju inte rörligheten hos de varvsanställda genom att inte ställa upp bakom de konkreta initiativ till en lösning de själva medverkat till. Vi tror alltså att en omställning i Skåne och Blekinge skulle underlättas om de anställda som berörs omfattas av en anställningsgaranti. Med hjälp av bl.a. de förstärkta arbetsförmedlingsinsatser utskottet föreslår kan sedan utslussningen till andra arbeten ske i lugnare former. Herr talman! Med det anförda och med hänvisning till våra reservationer och motioner, där vi har lagt fram våra krav på att påfrestningarna för de anställda och de berörda regionerna skall åtgärdas, yrkar jag bifall till de

Herr talman! De svenska varvens situation har många gånger debatterats här i kammaren. Vårt partis ställning, när det gäller både varvens situation och deras framtida utveckling, liksom vår uppfattning om arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av olika konstruktioner av sysselsättningsgaranti är i detta läge väl kända. Därför kommer jag i mitt anförande att inskränka mig till att framställa följande särskilda yrkande: Krisen för de svenska varven är en del av den djupgående krisen i den kapitalistiska världsekonomin. Den oerhörda resursförstöring som den s.k. omstruktureringen vid varven innebär: omfattande arbetslöshet och utslagning av människor, förslösning av yrkeskunnande och erfarenhet, förstörelse av stora materiella värden, anläggningar, maskineri osv., vittnar om de kapitalistiska marknadskrafternas oförenlighet med samhälleliga intressen. Förstörelsen av de svenska varven har drivits som en medveten politik ifrån regeringarnas sida. Dessa har uppträtt i rollen som verkställare av det privata storkapitalets önskemål. De har med statliga medel påskyndat och underlättat nedläggningar av arbetsplatser. De har i stort överlämnat varvsindustrin till de s.k. fria marknadskrafternas härjningar. Den sista trepartiregeringen vars politik nu fullföljs av den nya regeringen har drivit en nedläggningspolitik som är ett medvetet sabotage mot riksdagens beslut. Denna nedläggningspolitik har verkställts och underlättats av projekt av typen P 80 och liknande konstruktioner. P 80 har inneburit att man kringgått de trygghetslagar inom arbetslivet som arbetarrörelsen erövrat. Varje anställningsgaranti måste ta sikte på att bevara ett normalt anställningsförhållande till det företag, där de som är föremål för garantin dittills arbetat. Inga undantag skall skapas från den normala arbetsrätten. Syftet med anställningsgarantier måste vara att anställningen bibehålls så att arbetarnas yrkesskicklighet och erfarenhet kan tillvaratas och tillsammans med produktionsapparaten kan användas till av samhälleliga behov styrd industriell produktion som varven har förutsättningar att klara. Herr talman! Jag hemställer om bifall till det särskilda yrkandet.

Herr talman! Så gott som varje år vid den här tiden under de senaste sex sju åren har riksdagen haft anledning att ta ställning till varvsnäringens framtid. Så också i dag. Det har varit svåra beslut, och resultaten är, om vi skall vara ärliga, inte särskilt lysande. Att frågorna återkommit så ofta torde i hög grad bero på att den långsiktiga strategin för varvsnäringen har saknats. Stora delar av näringen har avvecklats, och vi står inför ytterligare avvecklingsbeslut. Vår varvskapacitet är för stor. Om denna sanning är vi ense. Vi måste anpassa näringen till en efterfrågenivå som ligger långt under den som vi har haft. Neddragningar har skett successivt, men ändå har de visat sig vara otillräckliga. Resultatsiffrorna har vid flera tillfällen visat sig ännu sämre än vad som kunde förutspås. Att en neddragning och avveckling skall ske i socialt acceptabla former har det också rått en betydande enighet om — det har ju upprepats flera gånger häri dag. Vi har sagt att de ekonomiska realiteterna inte blint får slå igenom. Just därför har det satsats mycket stora summor på varvsindustrin under hela 1970-talet. Ingen kan stå upp och säga att det har varit brist på insatser för att mildra den nödvändiga strukturomvandlingen. Att nu försöka mäta ut något totalt ansvar för det som har skett inom varvsnäringen eller fördela någon skuldbörda torde inte bli möjligt, men när oppositionen är så häftig i sin kritik kanske jag ändå litet stillsamt skulle påminna socialdemokraterna om att när de var i regeringsställning under tidigt 1970-tal så pekade de ut just varvsindustrin som en av de framtidsbranscher som Sverige skulle satsa på — en felbedömning som gott och väl kan mäta sig med den felsatsning som gjordes på Stålverk 80. Jag tycker ändå att det kan vara på sin plats att säga att vi har vår del av ansvaret. Det gäller oss politiker på central nivå men också lokalpolitiker av olika schatteringar. Framför allt faller emellertid ett tungt ansvar på varvsledningarna. Förmågan att förutse vad som skulle hända och att i tid göra omdispositioner har inte varit den bästa. Vad som nu föreslås är att varven i Landskrona och Sölvesborg läggs ned. I Landskrona berörs 2 600 personer och i Sölvesborg 200. Vid Kockums i Malmö skall personalstyrkan reduceras med 3 500 och vid Karlskronavarvet är reduceringen 500 personer. Dessa drastiska steg måste till för att vi skall kunna säkra jobben på sikt för de varv som finns kvar, eftersom vi inte har råd att under fortsatt lång tid framåt med statliga medel understödja en verksamhet som enbart går med så stora förluster. Stödet förhindrar f. ö. en anpassning till ett sundare näringsliv som skulle kunna ge bättre livskraft och bättre samhällsekonomi. Vi har dock fortfarande inte sett slutet på den här krisen. I det läge som vi nu befinner oss i är det två utgångspunkter som är viktiga för den framtida politiken. Det är som jag sade: Vi har för det första inte råd med fortsatta massiva stödinsatser till branschen, och för det andra måste avvecklingsarbetet ske i sådana former att det med rätta kan sägas ha skett i socialt acceptabla former. Om de svenska varven inte inom ett par år kan göras lönsamma, finns det tyvärr inte någon återvändo. Både för nationen och för de anställda är det då bäst att en överströmning av de anställda till andra branscher och företag kommer till stånd. I detta sammanhang måste jag notera att de ca 15 miljarder kronor, alltså 15 000 milj.kr., som satsats som direkta tillskott av statliga medel på varvspolitiken, är mer än dubbelt så mycket som vad som totalt har utgått för regionalpolitiken i hela landet till dags dato. Till det kommer ytterligare ett antal miljarder i olika statliga garantier för varven. Arbetsmarknadsutskottet, som inte haft som primär uppgift att göra bedömningar om varvens överlevnadsmöjligheter, har måst utgå från den realitet som i dag föreligger och ta ställning till vad som från sysselsättningspolitiska utgångspunkter ter sig som mest riktigt. Utskottet har i anslutning till propositionen anvisat vägar i form av förlängda uppsägningstider genom omställningsbidrag och förstärkta förmedlingsresurser. Däremot har utskottet inte sett det som sin uppgift att gå in i detaljdiskussioner om hur företagen skall sköta avvecklingen. Den anordning som kallas Kockum Resurs och som har till uppgift att ta hand om övertalig arbetskraft har utskottet inte direkt tagit ställning till. Det måste ankomma på företagsledningen att i samverkan med facket ta upp frågor av det slaget. Den finansiella ramen däremot är det riksdagens sak att avgöra. Jag vill här peka på att det förutom det stora näringspolitiska stödet finns möjligheter att ge arbetsmarknadspolitiskt stöd, främst då i form av omställningsbidrag, som alltså kan utgå under sex månader och innebär en 75-procentig lönesubvention till det företag som behåller arbetskraften denna tid och därmed förlänger uppsägningstiden och skapar ökat rådrum för arbetsförmedlingen att lösa problemen för de enskilda människorna. Om vi spred kunskap om detta tror jag att vi skulle kunna lugna de många oroliga — för att nu tala med Erik Johanssons egna ord. Jag tror att stödformen omställningsbidrag inte har trängt fram vare sig till de anställda eller ens till de aktuella företagen. Omställningsbidraget är så konstruerat att det skall stimulera den övertaliga arbetskraften att så tidigt som möjligt söka sig ut till nya jobb. De anställda får i sådana fall behålla en del av bidraget vid sidan om sin nya lön. Likaså får det avvecklande företaget behålla en bidragsdel, alltså en tredjedel, även om kostnaden för den anställde fallit bort. För att underlätta för varven att använda 75-procentsbidraget för en konstruktion av typ Kockum Resurs har utskottet dessutom uttalat sig för att man skall kunna ge dispens från det villkor som eljest gäller för att de anställda skall ha sagts upp innan bidraget kan utgå. Omställningsbidraget är en ny generell arbetsmarknadspolitisk stödform, som gäller för arbetsmarknaden i dess helhet när det är fråga om avveckling av stora företag. Motiveringen för stödformen är som sagt att skapa ökat rådrum för insatser att skaffa nya jobb. Detta är en viktig princip och ett uttryck för lika behandling inom arbetsmarknadspolitiken. Utskottet har därför inte kunnat godta anställningsgarantier av det slag som socialdemokraterna och kommunisterna uttalat sig för. Att särbehandla de anställda i en bransch på detta sätt kan inte vara riktigt från principiella utgångspunkter. Till detta kommer att anställningsgarantier är ekonomiskt dyrbara och skapar inlåsningseffekter. Från utskottets sida har vi velat markera allvaret bakom de sysselsättningsfrämjande åtgärderna genom att se till att de verkligen ges ”tänder”, dvs. att resurser inte fattas. Därför föreslås särskilda medel till arbetsmark Nr 155 nadsverket för att man nästa år skall kunna förstärka sina arbetsförmedlande insatser med anledning av personalneddragningarna vid varven i Malmö och Landskrona. Därtill kommer en regionalpolitisk satsning av icke obetydligt slag som skall ske i Karlskrona, och på den punkten är utskottet enigt. Socialdemokraternas krav på konkreta projekt, planering och handlingsplaner låter vältaligt. Men hur skall projekten väljas ut och sättas i stånd och hur skall de finansieras? På det ges inget svar i de socialdemokratiska reservationerna, och Erik Johansson hade heller inte i den delen något budskap att ge. Herr talman! Jag ber att få yrka avslag på de socialdemokratiska reservationerna och bifall till utskottets hemställan. Man skulle också kunna säga att mot socialdemokraternas övertro på centrala beslut och central planering står regeringens uppfattning att man samtidigt måste stimulera till nya näringar i området men också ge ett övergångsstöd till de varvsanställda. På sikt skall det kunna skapas en näringsstruktur som är mer fristående från statliga subventioner, och det är nödvändigt, om vi skall få ett bärkraftigt näringsliv. Det dubbla grepp som regeringen tar, och som utskottet i allt väsentligt ställer sig bakom, innebär att det sätts in såväl stödjande som effektiviserande åtgärder. Näringslivet får en chans att utvecklas. Ny verksamhet måste dras till regionen. Vi säger i utskottsbetänkandet att i en landsdel som f. ö. har många fördelar, t.ex. närhet till marknaden — inte minst den kontinentala — tillgång på skickliga yrkesarbetare, korta avstånd och låga transportkostnader, finns det anledning att se relativt ljust på den långsiktiga utvecklingen. Västra Skåne, för att ta denna del som exempel, har tidigare tillhört landets mest expansiva områden, och de problem som på senare år har uppträtt får inte undanskymma det faktum att regionen har ett väl differentierat näringsliv och en lång industriell tradition. Det är, herr talman, ingen dålig utgångspunkt när man i det området måste, så att säga, ta ny sats för att på nytt få en positiv utveckling.
Herr talman! Utskottets värderade ordförande hänvisade till att stora belopp har satsats på de här områdena i syfte att skapa sysselsättning. Det har även vi konstaterat, och som jag sade i mitt inledningsanförande har vi under årens lopp kommit med konkreta förslag som skulle ha varit effektivare. Vi bedömer nämligen de insatser som regeringen har gjort — även om man kan peka på relativt stora belopp — som mindre effektiva. De har inte varit förenade med något villkor. När det sägs att vi i det här läget inte har råd, noterar jag att det är ett uttryck för en värdering. För vårt parti är arbete för människorna en av de stora och viktiga frågorna. På den frågan är vi beredda att satsa stora belopp. Vi vill dock förena samhällets insatser med fasta villkor. Den situation som har uppstått i varvsregionen är geografiskt koncentrerad. Kring den näringen har samhällets basinvesteringar av olika slag byggts 51 upp. Det har skapats en sammanhållen produktionsenhet, som nu håller på att splittras sönder. Inför en framtid där utvecklingen väntas gå mot dels ökad produktion, dels ökad marknadsbas, har vi från vårt håll saknat den handlingskraft och den initiativförmåga av regeringen som hade varit erforderlig. Jag vill helt kort nämna att vi i flera motioner och vid flera tillfällen när det gällt just Skåne har pekat på, vilket också utskottets värderade ordförande gjorde, den geografiska närheten till kontinenten och dess marknader, yrkeskunnigheten, den forskning och utveckling som vi har möjlighet att tillgå och det intresse som finns i regionen. Vi har även i blygsam skala sökt oss till marknadsobjekt för utlandsmarknader som vi tror har en framtid, t.ex. husbyggnad och sjukvård. Vad är det som hindrar att vi går ut med hela paket och skaffar oss marknader? Vi har goda förutsättningar att klara den situationen med yrkeskunnighet och god administration som vi besitter. Men det krävs initiativ och handlingskraft, och det saknar vi från den borgerliga regeringen. Vi har i alla fall anvisat vägar.
Herr talman! Erik Johansson räknar upp mycket som vi är överens om, och det kan finnas anledning att stryka under det. Men jag skulle ändå vilja ställa några frågor. Erik Johansson säger att man vill ha de här pengarna uppbundna med villkor. Vilka villkor har socialdemokratin ställt som inte har kunnat uppfyllas? Jag skulle vilja peka på en villkorad åtgärd som nu vidtas, nämligen införandet av anställningsbidraget. Det har en rad positiva egenskaper jämfört med en isolerad anställningsgaranti, som socialdemokraterna förespråkar. Låt mig nämna ett par saker. För det första: Omställningsbidragets konstruktion gör det möjligt att stimulera rörligheten genom att den anställde, utöver den nya lönen när han fått ett nytt arbete, kan få 50 26 av sin gamla lön under de återstående månaderna fram till sexmånadersgränsen. För det andra: Bidraget gäller — och detta är viktigt — över hela landet. Vi slipper alltså den berättigade irritation över anställningsgarantin i varvsorterna som kommit till uttryck i främst skogslänen. Låt mig påminna om att Erik Johanssons partikamrat landshövding Bengt Norling i det krisdrabbade Värmland redan för ett år sedan skrev till de svenska partiledarna om det här problemet. Hur skall vi i längden kunna motivera anställningsgarantier på vissa håll, när det på andra håll, trots att en hel bygd lamslås av industrinedläggning, inte talas om några garantier? Jag kan nämna Storfors i Värmland och orter i Norrland, där exempelvis sågverk och massaindustri läggs ned. Jag kan gå till min egen hembygd, Sjuhäradsbygdeni Västergötland, där kriserna inom teko varit förödande inte minst för kvinnornas möjligheter till arbete. Låt mig också säga att omställningsbidraget inte är ett uttryck för sänkta ambitioner från regeringens sida. Kostnaderna för ett sådant bidrag kan bli mycket betydande. Lek med tanken, Erik Johansson, att det är 1500 personer som blir övertaliga vid Kockums och utnyttjar bidraget maximalt. Då kan stödet innebära en kostnad för statsmakten på kanske 40-50 milj.kr. Nr 155 Det är alltså inte fråga om några småpengar. Det är inte fråga om en passiv insats, vilket har gjorts gällande på en del håll nere i Skåne, utan om en mycket aktiv insats som görs för att bemästra svårigheterna. Det gäller ju problem som vi i utskottet och riksdagen är överens om skall lindras. Här har ändå regeringen aktivt bidragit till att underlätta en omställning, som också kan leda till en rörlighet, så att vi får arbetskraft i expansiva näringar.
Herr talman! Vilka villkor? Ett kort svar.

Ständigt och jämt, undan för undan utvecklade och bevakade vi detta och nådde utan tvivel fram till resultat. Där fanns också forskningen och utvecklingen med. Men där menar jag, herr talman, att den borgerliga regeringen inte hängt med på samma sätt som tidigare den socialdemokratiska regeringen. När det gäller P 80 — utskottets ordförande hänvisade bl.a. till de belopp som anvisats för omställningsbidrag — anser vi socialdemokrater inte åtgärderna vara tillräckliga. Vi saknar också en utvärdering av P 80, något som skulle vara en värdefull tillgång i det här arbetet tillsammans med vad som har utarbetats och föreslagits när det gäller Kockum Resurs. Det är där skiljelinjen går mellan oss och de borgerliga. Vi tror nämligen att en samverkan mellan företag och myndigheter och de fackliga organisationerna är den väg man skulle beträda för att komma ur krisen. När det gäller Kockum Resurs håller vi samman den kunnighet och den organisation som har vuxit fram inom varvsproduktionen men som nu håller på att försvinna. Där vi förväntar oss att en ny industri skall tillkomma.
Herr talman! Erik Johansson säger att de villkorade åtgärder han tidigare efterlyst handlade om den arbetsmarknadspolitik som växte fram under tidigare år — under den socialdemokratiska regeringsperioden. Jag tycker egentligen inte att det är svar på frågan. Men låt mig ändå säga att just den arbetsmarknadspolitiken var ju inte någon särskilt stor stötesten här i kammaren, för den backades upp av betydligt fler partier än det socialdemokratiska partiet. Där har vi alltså inte stridit särskilt mycket, och det kan väl sägas att det för sakens skull varit positivt. Här har alltså rått en betydande enighet, och på den arbetsmarknadspolitiken har senare regeringar byggt vidare. Den skiljelinje som Erik Johansson talar om existerar inte — den är i hög grad konstruerad. Erik Johanssons påstående att passivitet har varit utmärkande för regeringens arbetsmarknadspolitik har inte kunnat styrkas genom Erik Johanssons inlägg. I utskottets betänkande hänvisas till konkreta 53 saker och främst till omställningsbidraget, som är en utomordentlig tillgång i en svår situation nere i Skåne och på varvsorter i andra delar av landet. Och bidraget har den principiella finessen att det kommer att gälla över landet, oavsett var en kris inträffar. Därför kan vi tillmötesgå rättvisekravet, och det är inte oviktigt när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser. Vi har påpekat att anställningsgarantin i nuvarande form har svagheter. Det erkänner också socialdemokraterna både i sin motion och i reservation 1, när de säger att man kan tänka sig att bygga vidare på P 80 men att vi förmodligen inte bör göra detta utan tvärtom skall välja något annat. Det innebär att man på socialdemokratiskt håll ifrågasätter en hel del av det som P80 innehåller.

Herr talman! Vad som är företagsekonomiskt fel kan aldrig på sikt vara samhällsekonomiskt riktigt. Förutsättningarna för att kunna bereda arbete åt alla måste bygga på ett konkurrenskraftigt näringsliv. Sveriges ekonomiska framtid beror på möjligheten för Sverige att göra sig gällande på världsmarknaden. Innovationer och produktutveckling är av avgörande betydelse för det svenska näringslivets förmåga att hävda sig i den internationella konkurrensen. Statsmakternas finansiella engagemang i den svenska varvsindustrin har varit unikt både genom sin omfattning och genom sin utformning. Dessa satsningar har av såväl ekonomiska som andra skäl på goda grunder ifrågasatts. Den nu föreslagna reduktionen av utgående stöd och därav följande nedskärning av varvskapaciteten är både nödvändig och rimlig. I betänkandet nr 17 behandlar arbetsmarknadsutskottet de sysselsättningspolitiska delarna av den nu aktuella propositionen. Utgångspunkter för utskottets ställningstagande har varit att varven i Landskrona och Sölvesborg skall läggas ned, varvid 2600 resp. 200 anställda berörs. Vidare skall personalstyrkan vid Kockums Varv i Malmö reduceras med 1 500 anställda och vid Karlskronavarvet med 500 anställda. Nedskärningar av detta slag medför självfallet påfrestningar på de berörda regionernas arbetsmarknader. I samband med tidigare neddragningsbeslut har oro uttryckts för att man inte skulle kunna lösa arbetskraftsfrågorna på ett socialt acceptabelt sätt. Arbetsmarknaden i Malmöhus län har, som utskottet påpekar i betänkandet, under senare år fått vidkännas svåra påfrestningar till följd av konjunkturoch strukturproblem inom för länet viktiga näringar som teko-, gummivaru-, byggnadsoch varvsindustrierna liksom inom trädgårdsnäringen. Expansionen i andra branscher och inom den offentliga sektorn har inte varit tillräcklig för att kompensera bortfallet av arbetstillfällen. Men å andra sidan har noterats andra problemställningar på varvsorternas arbetsmarknader. Som vi kunde påvisa föregående år, då varvsfrågan debatterades den 5 juni, har ett antal utredningar visat att expansiva och lönsamma företag — företrädesvis inom verkstadsindustrin — har haft betydande svårigheter att rekrytera arbetskraft. Mycket talar för att anställningsgarantin — som den övertaliga personalen fick genom riksdagsbeslutet i december 1978 — har inneburit att många anställda fortsatt sin anställning vid varven i stället för att övergå till de arbetsgivare som kunnat erbjuda anställning. Arbetsmarknadsutskottet utgår från de bedömningar av och ramar för verksamheten som ges i regeringens proposition. Det innebär bl.a. att Öresundsvarvet i Landskrona skall avvecklas och att Kockums i Malmö får en begränsad tid på sig att uppnå lönsamhet. Det bör inte komma i fråga att utöver nu föreslagna anslag ställa ytterligare medel till förfogande i framtiden. Enligt utskottets uppfattning finns det trots de aktuella problemen, som jag nyss redovisat, anledning att se relativt ljust på den långsiktiga utvecklingen i denna landsdel. Västra Skåne har tidigare tillhört landets mest expansiva områden — detta påminde utskottets ordförande om alldeles nyss. De problem som på senare tid uppträtt får inte undanskymma det faktum att regionen har ett väl differentierat näringsliv och en lång industriell tradition. Utskottet anför vidare att om vi i landet som helhet kan öka tillväxten i industrisektorn, bör Skåne med sina goda allmänna förutsättningar åter kunna få en positiv utveckling. Som jämförelse kan påpekas att regionerna i Norrland har svåra handikapp i form av långa avstånd, klimatet och en bristande industriell tradition. Inga Norrlandsindustrier, herr talman, har förunnats förmånen att få statliga sysselsättningsgarantier utfärdade för sina anställda i motsvarande situation som varven har. Hittillsvarande insatser har således inneburit stora kostnader för samhället utan att någon positiv sysselsättningseffekt uppnåtts. I stället har en naturlig omstrukturering av företagsamheten från olönsam till lönsam produktion förhindrats eller fördröjts. Hittills har de utställda anställningsgarantierna inneburit kostnader för statsverket på sammanlagt ca 260 milj.kr. Mot den här bakgrunden är det i högsta grad anmärkningsvärt att socialdemokraterna i reservation 1 begär att den nu gällande anställningsgarantin vid storvarven skall bibehållas under den kommande omställningsperioden och dessutom säger att den bör utvidgas till att omfatta även varven i Blekinge. Detta är inte enbart en ansvarslös politik, Erik Johansson, i dagens statsfinansiella läge. Vi har varken råd eller sakliga skäl att satsa så stora summor på en kostym som redan är många nummer för stor. Men socialdemokraterna är inte bara ansvarslösa. De är också inkonsekventa och bedriver en politik som är utmanande mot andra regioner. Får jag påminna Erik Johansson om att han var med om ett enhälligt uttalande från arbetsmarknadsutskottet i betänkandet 1978/79:21. Vi sade där gemensamt att det finns starka principiella skäl mot att statsmakterna utfärdar sysselsättningsgarantier. Det gäller varven liksom andra branscher. Jag hoppas att Erik Johansson erinrar sig att han ställde sig bakom detta uttalande vid den tidpunkten. Arbetsmarknadsutskottet avvisar även denna gång, i konsekvens med tidigare uttalanden, av principiella skäl att anställningsgarantier utfärdas. Bl. a. är det, anför utskottet, från rättvisesynpunkt tveksamt om staten som arbetsgivare skall ge vissa medborgare ett mer omfattande socialt stöd än vad som lämnas till andra anställda i motsvarande situation. Garantier av det här aktuella slaget kan dessutom, som bl.a. erfarenheten av motsvarande garanti till Göteborgsvarven visar, i viss utsträckning motverka att arbetskraften går över till företag med bättre utvecklingsmöjligheter. En avgörande fråga är om det är ekonomiskt försvarbart med ett åtagande som en dylik anställningsgaranti representerar, i synnerhet i nuvarande statsfinansiella läge. Även den frågan besvarar utskottet nekande. I den mån särskilda insatser utöver gängse arbetsmarknadspolitiska åtgärder ändock bedöms behöva ifrågakomma för varvsanställda som lämnar sin anställning under de närmaste åren, är det angeläget att dessa utformas så att incitament att byta anställning skapas, samtidigt som reglerna inte ger de berörda varvsarbetarna bättre förmåner än vad anställda vid andra företag i situationer liknande varvens kan påräkna. Åtgärderna bör sålunda utformas så, att de inte åsamkar statsverket eller Svenska Varv större kostnader än vad som är oundgängligen nödvändigt för att klara de sociala hänsyn som arbetsgivare i vårt land generellt sett har att iakttaga. Det är alltså en gemensam angelägenhet för arbetsledning och anställda att försöka rätta till situationen vid Kockums. Parterna måste bl.a. snarast se till att det vid varvet kommer att kvarstå en arbetsstyrka som får en sådan sammansättning att varvet blir effektivt. För att underlätta den nödvändiga avgången av arbetskraft bör omställningsbidrag enligt förslaget i den arbetsmarknadspolitiska propositionen, vilken vi skall behandla här i kammaren på torsdag, kunna komma i fråga såväl vid Kockums som i Landskrona. Fördelen med det nya bidraget framför anställningsgarantier är att det stimulerar den anställde att söka annat arbete. Man kommer nämligen inte ifrån att en anställningsgaranti kan innebära att den anställde som har sagts upp blir mindre angelägen att ta ett annat arbete än eljest. Det är viktigt att man snabbt nedbringar arbetsstyrkan, och därför bör arbetsmarknadsverket i princip inom ramen för sina totala verksamheter sätta in särskilda arbetsförmedlingsresurser i Malmö och i Landskrona. Utskottet föreslår därför att 1 milj.kr. av anslaget för sysselsättningsskapande åtgärder skall få användas för förmedlande insatser vid varven i Malmö och Landskrona. När det gäller behovet av ytterligare insatser anser utskottet att man bör bedöma detta vid en senare tidpunkt då läget bättre kan överblickas. Arbetsmarknadsutskottet har i det regionalpolitiska betänkandet — som vi behandlade tidigare i vår — betonat vikten av regionalpolitiska insatser i Blekinge. Regeringens förslag ligger väl i linje härmed. Sölvesborg föreslås sålunda få tillgång till de särskilda regionalpolitiska medel som har avsatts för varvsregionerna. Karlskrona föreslås kunna få stöd i enlighet med de Nr 155 principer som gäller utanför stödområdena. Arbetsmarknadsutskottet biträ Tisdagen den der dessa förslag, dock med den markeringen att regeringen i enlighet med 2 juni 1981 gällande system skall ha möjlighet att bevilja ett mer generöst stöd i Karlskrona än enligt stödområde 1 då så är motiverat. Problemen kring Kalmar Varv har inget direkt samband med Svenska Varv, och därför bör de problemen kunna hållas utanför det nu förevarande sammanhanget. Utskottet har emellertid förordat att regeringen får möjlighet att använda medel till stöd för industrietablering från samma anslag som är aktuellt i Sölvesborg. Frågan om stöd till företag i Kalmar får således prövas i annat sammanhang, mot bakgrund av bl.a. regionens allmänna utveckling. Herr talman! Som vi i tidigare varvsdebatter påpekat från moderat håll innebär punktvis insatta stödinsatser i varvsbranschen — liksom i alla branscher — stor risk för snedvridning av konkurrensen och utslagning av företag på annat håll än där insatserna görs. Det innebär att man flyttar runt sysselsättningsoch arbetslöshetsproblemen i stället för att lösa dem. De små privatägda varven har under den totala varvskrisen i stort kunnat behålla sin marknad. De har inte begärt att få något statligt stöd. När de har drabbats av den smittoeffekt som utvecklingen för de statliga storvarven har åstadkommit, har de påpekat för statsmakterna det angelägna i att de små företagen behandlas så att de även i framtiden kan bevara sin konkurrenskraft. Det är orimligt att enheter ur den statligt subventionerade varvskoncernen har kunnat överföra arbeten till sig som med lönsamhet har kunnat göras på annat håll. Ett exempel på vad jag avser med denna kritik är sjöfartsverkets beställning av ett nytt tjänstefartyg under fjolåret. Jag redogjorde för den händelseutvecklingen i debatten i juni förra året. Kostnaderna för det selektiva varvsstödet har dessutom intecknat utrymmet för angelägna regionalpolitiska insatser som måste göras för att stödja lönsamma projekt på andra orter, där sysselsättning och utveckling måste värnas. Vi kan inte bortse från dylika regionalpolitiska följdverkningar när så stor del av samhällets resurser binds till den enorma insats som det selektiva varvsstödet utgör. Om vi skall kunna höja produktionsförmågan i näringslivet, måste det också skapas förståelse för behovet av rörlighet på arbetsmarknaden. I dag anses en anställd kunna göra anspråk på att få stanna kvar på sitt arbete och i sin ort alldeles oavsett företagets lönsamhet och oavsett strukturförändringar i näringslivet. Man talar ibland, företrädesvis från socialdemokraternas sida, vagt om att den företagsekonomiska förlusten vid fortsatt drift uppvägs av samhällsekonomiska vinster. Men vad som är företagsekonomiskt fel kan aldrig vara samhällsekonomiskt riktigt på sikt. Priset för den minskade rörligheten är en sämre produktivitetsutveckling och sämre möjligheter för industrin att anpassa sig till nya förhållanden. De åtgärder i vad gäller varven som riksdagen nu skall ta ställning till måste ovillkorligen leda till en minskning av de finansiella hindren för angelägna och oundvikliga strukturförändringar. Det måste bli fråga om omställningar i 57 vad gäller produktionsinriktning, teknisk uppläggning och arbetsorganisation. Det är dock tillfredsställande att man nu ger en mer sansad bedömning av frågan om möjligheterna att åstadkomma s.k. alternativ produktion vid varven. Skall varven kunna existera i framtiden, måste det slås fast att verksamheten i huvudsak då måste omfatta båtbyggnad. Men då måste det stå helt klart att det måste vara fråga om fartyg som är så tekniskt avancerade och utvecklade att de tål konkurrensen från låglöneländerna — främst de i bortre Asien. Statliga order på färjor och broar etc. innebär endast marginella tillskott och endast temporära lösningar. Om situationen inte förändras under den nådatid som varven fått genom de statliga satsningarna, är tiden mogen för mer genomgripande och realistiska åtgärder. Sysselsättningsfrågan får då lösas på annat sätt. Det går inte i det långa loppet att slösa skattemedel på att hejda blodflödet i varvsregionerna. Företagens uppgift i en marknadsekonomi är att tillgodose den efterfrågan av produkter som existerar i verkligheten. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till såväl arbetsmarknadsutskottets som näringsutskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jag har med stort intresse tagit del av Sten Svenssons inlägg och önskar kommentera det på tre punkter. I likhet med utskottets ordförande åberopar Sten Svensson Skånes geografiska läge och de förutsättningar detta ger, och han säger ungefär så här: Det är så bra att allting nog skall ordna sig bara vi lugnar oss ett tag. Ja, där går skiljelinjen mellan de borgerliga och oss socialdemokrater. Vi har konstaterat att den prekära situationen kräver omedelbara åtgärder, och vi har lämnat förslag till sådana vad gäller produktion, omskolning, utbildning, forskning osv. — det är på de områdena vi måste ta tag i frågan. Friställningen vid varven som det här är fråga om är av sådan omfattning att det sätter sin prägel på hela regionen. Det är därför nödvändigt med konkreta åtgärder, och jag vill fästa uppmärksamheten på att vi från vårt parti inte har motsatt oss en omstrukturering av varven, att det till varje pris skall vara varvsarbete. Den andra punkten gäller anställningsgarantin. Den innebär en broms för att övergå till andra företag där det föreligger behov av arbetskraft, säger Sten Svensson. Men så lätt kan man väl inte ta på det här. Vi har båda två personliga erfarenheter från arbetsmarknadsverk och arbetsförmedling. Vi vet vad det innebär för de människor som under många år har varit verksamma inom ett företag och inom ett yrke att gå över till något nytt. Många faktorer spelar in där och många frågor bör finna sin lösning, om man har som målsättning att trygga människors rätt till ett meningsfyllt arbete. Vi menar att det är nödvändigt att utvärdera P 80, anställningsgarantin osv. Det behövs nya djärvare grepp. Så var det den tredje punkten. Är Erik Johansson beredd att varamedom Nr 155 liknande saker på andra orter? frågar Sten Svensson. Låt mig säga att vårt parti har byggt ut arbetsmarknadspolitiken och kompletterat den med medel och åtgärder anpassade till utvecklingens krav. När det gäller varvsindustrin har vi efter noggrant övervägande och debatter kommit fram till att de förslag som vi har lagt fram är de som är bäst lämpade för att lösa de här kriserna.
Herr talman! Jag vet att min hedervärda kollega i utskottet Erik Johansson har den samhällsekonomiska situationen klar för sig. De resurser som vi förfogar över i Sverige i dag är begränsade. Om vi intecknar den ena miljarden efter den andra av våra totala tillgångar, vad blir då över, Erik Johansson, för de offensiva satsningar som skall föra oss ur den ekonomiska krisen? Hur skall vi kunna stärka vårt lands konkurrenskraft gentemot omvärlden i en situation där vi vet att t.ex. Japan satsar miljarder på sina investeringar för att stärka sin industris konkurrenskraft? Hur skall vi klara uppgiften att öka vår slagkraft, om vi fortsätter att satsa mer och mer av våra knappa resurser i en situation då vi får låna mer och mer pengar utifrån på en näring som redan befinner sig i utförsbacken? Det måste vara särskilt besvärligt för socialdemokraterna att klara ut det här. Ni skall ju dessutom finansiera en rad överbud som ni har presenterat i kammaren och röstat för — det visar alla era reservationer, inte minst under innevarande vår. Dessa kostnader som ni har bundit er för kommer att läggas ovanpå alla övriga statliga åtaganden. Vad har Erik Johansson för besked att lämna till de människor som bor i Köpmanholmen, Storfors och Hofors, för att inte tala om Karlsborg i min egen valkrets? Dessa människor är beroende av företag som praktiskt taget är ensamma på marknaden. Där finns det inte en sådan differentierad arbetsmarknad som kännetecknar Skåne och Blekinge. Men de får ingen anställningsgaranti. Hur förklarar Erik Johansson denna inkonsekvens?
Herr talman! Det är litet generande för mig att konstatera att Sten Svensson inte tillräckligt har tagit del av de förslag som vi har lagt fram i våra motioner. Man påstår att våra bristande resurser inte räcker till och att det är vansinne att lägga ut pengar. Vi har helt kort utgått från det faktum att detta är fel. Vi har nämligen en yrkeskunnighet och en yrkestradition i det här landet. Vi har utvecklat ett system med arbetsfred på arbetsmarknaden, vilket innebär att vi kan hålla åtagna leveranstider till skillnad från många andra länder. Det är hög kvalitet på våra produkter. Vi menar att forskningen och marknadsföringen i detta läge är viktiga inslag. I varvsregionerna finns t.ex. Tekniska skolan i Lund, där man har kapacitet att utveckla nya produkter. Och ute i världen kommer behovet av sjukvård att växa — det är inget tvivel om det. Sverige ligger långt framme på det området. 59 Svenska privata företag har i samverkan med staten gjort hela paketförsäljningar i utlandet. Ett annat område, där vi i Sverige har kommit långt, är arbetsmiljöns område. Vad är det som säger att industriarbetarna i tredje världen kommer att nöja sig med en dålig arbetsmiljö, när en ökad produktion där kommit i gång? Som vi har framhållit i våra motioner tror vi, Sten Svensson, att det är sådant här som vi har möjligheter att satsa på. Vår tekniska, administrativa och praktiska kunnighet kan vara ett marknadsobjekt som skapar sysselsättning. Inpassar vi detta i ett internationellt perspektiv, så har vi där framtiden. Det är den djärvheten som vi vill visa, och det är dessa tag vi vill ta för att bereda sysselsättning och få till stånd en regional utveckling. Det är för oss väsentliga och viktiga ting. Det är där vi vill sätta in åtgärder. Den andra frågan var: Vad vill vi göra på andra orter? Ja, vi har ju ett system — vi har aldrig sagt nej. Vi har visat vår viljeinriktning när det gäller att göra insatser för att skapa sysselsättning som är anpassad till de marknadsmässiga och ekonomiska förutsättningarna. Och där har vi då dess bättre en organisation och en samverkan i vårt land, som utgör en god grund för utvecklingen. Det är detta vi vill satsa på, och det anser vi vara väl använda pengar.
Herr talman! Visst har jag läst socialdemokraternas motion. Jag har dessutom lyssnat på socialdemokraternas inlägg i de finanspolitiska debatterna, där de har kritiserat budgetunderskottet och den stora utlandsupplåningen. Men i en sådan situation fortsätter socialdemokraterna utan att betänka sig att satsa på en miljonrullning på varvsorterna. Jag har ifrågasatt att det skall behöva vara så att de som bor på varvsorterna — som har en så differentierad arbetsmarknad — skall få den tryggheten och de anställningsgarantierna när samma förmåner inte kan beviljas dem som bor uppe i skogslänen. I Skåne och Blekinge finns trots allt vissa alternativa möjligheter, vilka ofta saknas i Norrland. Hur motiverar socialdemokraterna att de anställda t.ex. vid de NCB anläggningar som läggs ned inte garanteras fortsatt anställning med statliga medel? Sanningen, Erik Johansson, är väl den att väljarunderlaget är större i Skåne och Göteborgsregionen. Med vår uppläggning, med det s.k. omställningsbidraget, skapas enligt vår uppfattning mera rättvisa förhållanden över hela landet.

Herr talman! Jag påpekade i mitt anförande varför jag ansåg att den linje som socialdemokratin pläderat för är ansvarslös. Jag påvisade att det var både ekonomiskt och sakligt olämpligt att fortsätta att göra dessa satsningar. Det ansvar som vi har tagit framgår av propositionen och av vad vi sagt i de betänkanden som redovisats under hela den period då vi diskuterade varvsfrågan. Socialdemokratin talar om en anställningsgaranti. Jag vill till Hans Gustafsson ställa samma fråga som jag ställde till Erik Johansson men som han tyvärr inte hade möjlighet att svara på i någon replik: Hur motiverar socialdemokraterna att de anställda vid t.ex. de NCB-anläggningar som läggs ned inte garanteras fortsatt anställning med statliga medel? Varför göra denna skillnad mellan anställda i varvsorter, som ändå ligger i regioner med en hyggligt differentierad arbetsmarknad, och anställda t.ex. på bruksorter, där man är beroende av ett enda företag? Varför gör man denna Skillnad, dvs. ger de förra anställningsgaranti men har inget av motsvarande art att erbjuda de senare?

Herr talman! Den här debatten skall ju också tjäna till att ge information till de människor som berörs, och därför blev jag mycket orolig när Hans Gustafsson litet lättsinnigt, för att inte säga vanvördigt, sade att det innebär att man slänger ut människor, om man inte inför en anställningsgaranti enligt socialdemokratiskt mönster. Det förhåller sig inte så, Hans Gustafsson, och därför tycker jag att informationen borde förtydligas även av herr Gustafsson själv. Genom omställningsbidraget, som även socialdemokraterna ställt sig positiva till, kan man nämligen få en förlängd uppsägningstid, som tillsammans med den lagstadgade uppsägningstiden kan ge upp till tolv månaders respit vid en omställning. Det innebär att också varvsföretagen får ett mycket frikostigt stöd för att kunna gå in i ett sådant ansvarstagande och att varvsarbetaren i fråga ges rådrum för att kunna få ett annat arbete. Därtill kommer den principiella frågan, som är så utomordentligt viktig att stryka under. Det nya omställningsbidraget, som regeringen har föreslagit och som utskottet ställt sig bakom, är rättvist. Det är nämligen tillämpligt i hela landet och i olika branscher, när sådana här situationer uppstår. Dessutom ger det betydligt större stimulans när det gäller att söka nya arbeten. Och det är ju detta det handlar om, att få människor sysselsatta i produktiva näringar.

Herr talman! Jag är verkligen förvånad över det klena svar som Hans Gustafsson presterade i den viktiga principfrågan varför man gör den här skillnaden mellan olika anställda beroende på i vilken region vederbörande är bosatt. Jag vill påminna om, att när vi diskuterade frågan för ett år sedan, hade den socialdemokratiska riksdagsgruppen fått ett brev från Bräcke socialdemokratiska kvinnoklubb. Jag läste vid det tillfället in brevets innehåll i protokollet och ber nu att få göra det än en gång. ”Vi socialdemokratiska kvinnor i en typisk glesbygdskommun är förvånade över den generositet som socialdemokratiska riksdagsgruppen visar de så kallade varvsorterna. Vi har förståelse för de problem som drabbar de som eventuellt blir arbetslösa på varvsorterna. Vad vi inte kan förstå är den enorma ekonomiska satsningen partiet vill medverka till på varvsorterna, sammantaget cirka 15 miljarder sedan 1976, medan satsningen på regionalpolitiken sedan 1965 begränsar sig till cirka 4 miljarder kronor, och någon ”sysselsättningsgaranti” har aldrig varit aktuell för arbetskraft i Norrland. Det måste väl ändå i rimlighetens namn vara lika angeläget att satsa pengar i utsatta norrlandskommuner. Den smygande utarmning som sker av norrlandskommunerna är politiskt mer dramatisk än problemen på varvsorterna.” Nu har det gått ett år, och jag förmodar att den socialdemokratiska riksdagsgruppen har funderat över denna principiellt viktiga fråga. Jag frågar än en gång om Hans Gustafsson har något verkligt besked om varför man skall göra den här principiella skillnaden. Slutligen, herr talman, vill jag ställa en fråga som jag har ställt tidigare. Om vi intecknar den ena miljarden efter den andra av våra totala tillgångar, vad blir det då över för de offensiva satsningar som vi måste göra på lönsamma projekt för att stärka vårt lands konkurrenskraft på världsmarknaden? Vi kan inte satsa mer och mer på en kostym som redan är flera nummer för stor.

Herr talman! Föremålet för dagens riksdagsdebatt är ju en mycket omfattande och mycket smärtsam omställningsprocess i svenskt näringsliv. Från att ha varit en av världens ledande skeppsbyggarnationer skall vi nu anpassa oss till ett läge där det är andra stater än Sverige som svarar för huvuddelen av den här verksamheten och där den svenska produktionen är ganska blygsam. Frågorna har tidigare kommenterats ganska utförligt.

Det är viktigt att det sker. Vi kan inte ha ett system med konstgjord 67 andning för utsatta branscher som en lösning på sådana här frågor, utan vi måste se till att de som är yrkesverksamma här i landet är det inom områden där de kan känna att de gör en positiv produktiv insats. Att bedriva verksamhet där man måste subventionera med belopp som vida överstiger lönekostnaderna kan inte vara någon rimlig åtgärd. Det innebär dock inte, herr talman, att jag delar den uppfattning som Sten Svensson för en liten stund sedan gav uttryck åt i kammaren när han sade att vad som är företagsekonomiskt felaktigt inte kan vara samhällsekonomiskt riktigt på lång sikt. Jag tror ändå det är viktigt att vi är på det klara med att företagsekonomi och samhällsekonomi inte alltid är samma sak. En väldigt stor del av de kostnader man har för att bedriva produktiv verksamhet här i landet syns aldrig i företagens balansräkningar, utan det är kostnader som samhället får ta på sig. Därför är det viktigt att man ser till att de samhällsekonomiska hänsynen får ett verkligt genomslag. Det kan också innebära att man måste åsidosätta ett snävt företagsekonomiskt tänkande i olika sammanhang. Men detta innebär, som sagt, inte att man kan acceptera att i längden bedriva verksamhet i så tungt subventionerade former som hittills inom varvsnäringen. Det kan inte anses vara en meningsfull sysselsättning för de anställda att gå i jobb där de egentligen producerar ett negativt mervärde — där det kostar mera att de jobbar än om de inte jobbade. Det är inte någon tillfredsställande situation för de människor som skall ha den sysselsättningen. Varven ligger i en del av landet som i och för sig har ganska goda industriella förutsättningar. Detta har också sagts tidigare i kammaren. Men samtidigt upplever vi f. n. en industriell lågkonjunktur över hela landet, och det gör att omställningsproblemen är svåra även när de uppstår i södra och västra Sverige. I detta sammanhang är det skäl att notera det mycket stora ansvar som de ledamöter av den här kammaren tog på sig som sköt upp nedläggningen av Öresundsvarvet. När vi senast behandlade frågan om Öresundsvarvet i kammaren rådde högkonjunktur. Hade nedläggningen företagits enligt de planer som fanns då, hade det varit förhållandevis lätt att ge de anställda ny sysselsättning. Men genom den socialdemokratiska inställningen att förlänga Öresundsvarvets och Landskronas lidande och genom avhoppet från några folkpartister sköts alltså nedläggningen upp, och vi har nu att genomföra den i en lågkonjunktur med betydligt svårare arbetsmarknadssituation. De som medverkade till det riksdagsbeslutet har tagit på sig ett stort ansvar genom att försvåra situationen för de anställda vid Öresundsvarvet. Industriella strukturförändringar är ingenting som är unikt för varvsnäringen och varvsregionerna. Vi har fått uppleva sådana på många håll i landet och i många branscher, och vi kommer säkerligen att få uppleva sådana även i framtiden lika väl som vi gjort det i det förgångna. Det är viktigt att samhället har instrument att möta dessa svårigheter, instrument som man kan tillämpa var än i landet svårigheterna uppstår och vilka branscher de än drabbar. På samma sätt som vi måste ha likhet inför lagen måste vi ha likhet inför samhällets stödåtgärder. Att införa stödsystem och garantier som gäller vis: grupper anställda på vissa typer av företag men som inte är tillämpliga för andra anställda på andra sorters företag och i andra delar av landet är djupt diskriminerande för dem som ställs utanför. Att som Hans Gustafsson gjorde här i kammaren försöka motivera det med att när det gäller varven är det fråga om en helstatlig bransch och att man därför skall ha anställningsgarantier, som man inte är beredd att ställa upp med i andra branscher, ekar minst sagt ihåligt. Det är faktiskt så att de här varven alla en gång var privata företag — med något undantag. Det var när varven fick svårigheter som samhället tog på sig ansvaret och gick in och köpte dem. Det var alltså redan det ett stöd som staten gav den här näringen men som man inte gett andra näringar. Det faktum att staten gått in så massivt just i den här branschen tas sedan som intäkt för att staten därutöver skall skapa garantier för de anställda i den här branschen, som man inte ger anställda i andra branscher. Det innebär bara att ett särbehandlande skapar ett annat särbehandlande av den här branschen. Det håller alltså fruktansvärt illa. Om det verkligen var så att Hans Gustafsson och socialdemokraterna ville behandla alla lika i det här landet som hamnar i en sådan här situation, måste de då gå in och förstatliga varje bransch som kommer i strukturkriser för att sedan utfärda anställningsgarantier. Men det är man inte beredd att göra, och man är också helt på det klara med att vi inte har resurser att göra det. P 80 i Göteborg har ur många synpunkter varit positivt — det kan vi alla erkänna. Men vi får inte glömma att det har kostat ungefär 300 000 kr. per friställd. Den fråga som alla måste vara beredda att svara på är denna: Är samhället berett att satsa 300 000 kr. på varenda människa som blir friställd i det här landet, oavsett var i landet det sker? Hittills har vi inte sett någon socialdemokratisk vilja att göra den typen av satsningar i t.ex. de skogslän som ändå är så mycket sämre ställda ur sysselsättningssynpunkt än vad varvsregionerna är. Därför vill jag påstå att den socialdemokratiska politiken på det här området innebär en systematisk diskriminering av de ur sysselsättningssynpunkt svagaste delarna av det här landet. Det gäller att samhället förbättrar sina instrument att lösa strukturkriser, instrument som kan användas över hela landet. Det omställningsbidrag som föreslås i den sysselsättningspolitiska propositionen är ett viktigt sådant instrument. Det innebär att samhället kan gå in på olika håll och förlänga omställningstiden och underlätta för de anställda att skaffa sig nya jobb under tiden. Det är också brukbart i det här fallet. Utskottet föreslår dessutom särskilda dispensmöjligheter när det gäller Kockums från kravet på att de anställda skall vara uppsagda. På det sättet underlättas strävandena att genom Kockums Resurs gå förbi en del av de problem som skapas genom förtursreglerna. Man får, trots förtursreglerna, möjlighet att behålla den mest kvalificerade arbetskraften på företagen, även om det kan röra sig om relativt sent anställda. Därmed förstärks överlevnadsmöjligheterna. Jag tycker att vi genom detta ger Kockums en bra chans. Dessutom har utskottet varit berett att ställa särskilda resurser till förfogande för att förstärka arbetsförmedlingsinsatserna både i Malmö och i Landskrona. Jag tror att också det är väldigt viktigt. Det gäller att vi har ordentliga resurser för att smidigt kunna föra över de anställda till nya och produktiva verksamheter. Herr talman! Blekinge län är särskilt hårt drabbat ur sysselsättningssynpunkt. Därför särbehandlade också arbetsmarknadsutskottet Blekinge vid handläggningen av den regionalpolitiska propositionen. Vi sade att Olofström skulle få ett regionalpolitiskt stöd motsvarande stödområde 4, och vi talade även i övrigt för generösa insatser i Blekinge län. Det är viktigt, vilket också följs upp i det betänkande vi nu behandlar, att sådana här regionalpolitiska insatser kan göras även om Blekinge ligger utanför stödområdet. En insats av den här typen skall inte behöva vara bunden till stödområde 1:s villkor, vilket antyddes i propositionen. Detta är viktigt inte minst med hänsyn till Karlskronas och Sölvesborgs utsatta situation i anledning av varvsnedläggelse och varvsnedskärningar på de orterna. I Kalmar har man också fått problem i och med Kalmar Varvs konkurs. Där har dock, genom enskilda initiativ, en positiv utveckling kommit till stånd på det sättet att en hel del verksamhet har kommit i gång på Varvsholmen. Kommunen har köpt anläggningar för att bygga ut ett industrihotell på Varvsholmen. Vi har sett mycket positivt på denna utveckling från arbetsmarknadsutskottets sida, och därför har vi särskilt föreslagit att staten skall kunna gå in och stödja uppbyggnaden av industrihotellet. Jag tycker att detta är ett föredömligt exempel på lokal initiativrikedom och ett positivt exempel på hur man kan ersätta den sysselsättning som går förlorad genom varvsnedskärningen med andra aktiviteter. Det finns en rad andra viktiga frågor som behandlas i det här betänkandet, men jag har tyckt att de frågor jag nu tagit upp har varit av den principiellt största betydelsen. Jag har också valt att inte i detalj kommentera de olika reservationer som socialdemokraterna fogat till betänkandet, men jag vill, herr talman, yrka avslag på samtliga och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Till följd av vikande efterfrågan på nya fartyg, främst tankfartyg, i världen och tillkomsten av nya varvsnationer, har de traditionella varvsländerna, till vilka Sverige hör, fått allt svårare att konkurrera. Sveriges andel av världsproduktionen har gått ner från 7 20 år 1973 till ca 2,5 90 år 1980. De problem den globala överkapaciteten medfört har för Sveriges del accentuerats av ett högt kostnadsläge, vilket ytterligare förvärrades genom kostnadsexplosionen 1975 och 1976, som ett resultat av debatten om 1974 års s.k. övervinster. Därtill följer att produktiviteten vid de svenska storvarven drastiskt har försämrats. Det är naturligt att så sker under ett neddragningsskede, men icke desto mindre förtjänar det att framhållas som en orsak till det höga kostnadsläget. Utvecklingen vid varven visar på ett mycket påtagligt sätt den fartblindhet som präglat det svenska samhället alltsedan slutet av 1960-talet, då förutsättningarna för den lyckosamma ekonomiska utveckling som rått alltsedan andra världskrigets slut började förändras. Vi var okänsliga för vad som hände i världen. Nya industrinationer, framför allt Japan, började konkurrera med hög teknologi, hög kvalitet och låga priser, och byggde snabbt upp en industrikapacitet. Framför allt gjordes vid den tiden mycket stora satsningar inom varvsnäringen. Det hade inte heller före 1973 saknats tecken på att situationen på oljemarknaden skulle kunna komma att förändras. Men vi levde i lycklig omedvetenhet om de hot som sakta började torna upp sig. I stället för att ta varning av vad som hände och anpassa svensk varvsnäring efter nya förutsättningar gick staten in och satsade på ett nytt storvarv i Uddevalla för serietillverkning av supertankers för oljetransport. Så sent som 1971, då staten tillsammans med Saléns gick in i Götaverken, gjordes stora investeringar i tillverkning av seriefartyg. Inte ens vid Eriksbergskraschen 1974 förstod den dåvarande socialdemokratiska regeringen, trots starka varningstecken, vad som höll på att hända. De dåvarande makthavarna verkade helt omedvetna om den kris som redan var ett faktum och som hårt skulle komma att drabba västvärldens varv och fartygsflotta. Jag tror det är viktigt att vi har det historiska perspektivet klart för oss, när vi försöker bedöma förutsättningarna för fortsatt verksamhet vid de svenska varven. Socialdemokraterna sätter stora förhoppningar till utvecklingsplaner och alternativ produktion. I viss utsträckning kan givetvis en strukturomvandling planeras, men detta är en starkt exportberoende bransch, och förverkligandet blir avhängigt av yttre omständigheter. Kundernas och konkurrenternas agerande, orderinflödet, prisutvecklingen — sådant låter sig inte planeras. Satsningar på nya produkter tar lång tid, mycket lång tid. Räknat från idé till lönsam produktion tar det sju till tio år. De satsningar som i dag skulle ha kunnat ge varven alternativ produktion borde således ha gjorts redan i början av 1970-talet. De satsningar som görs i dag får i allmänhet inte full genomslagskraft förrän i slutet på det här decenniet. Beslutet förra året att stödja utvecklingsplanen för Öresundsvarvet var olyckligt. Eftersom ekonomiska förutsättningar saknades för att genomföra planen invaggades de anställda i falska förhoppningar. Ett nedläggningsbeslut då skulle ha kunnat medverka till omflyttning av en del av de anställda redan under den gynnsamma konjunktur som rått under det gångna året. Arbetsmarknadsutsikterna nu är betydligt sämre. Socialdemokraterna liksom vänsterpartiet kommunisterna hävdar att det finns skäl för en anställningsgaranti för de anställda vid varven. De anställda i andra nedläggningsdrabbade industrier har inte lika lätt att acceptera att just de varvsanställda skall erhålla sådana garantier av skattemedel, som alla har bidragit till. Till skillnad från dem som blivit arbetslösa vid nedläggning av gruvor, stålverk och skogsindustrier finns varvsarbetarna huvudsakligen i våra storstadsområden med en väl differentierad arbetsmarknad och väl utbyggd samhällsservice. Det faktum att varvsarbetarna är många kan inte rimligen vara ett skäl för särskilda åtgärder. Antalet måste sättas i relation till den arbetsmarknad som skall ta emot dem, och i det perspektivet är de varvsanställda inte i någon sämre situation än de som skall finna nytt arbete på en brukseller gruvort i norra eller mellersta Sverige, snårare tvärtom. En anställningsgaranti fördröjer den nödvändiga omställningen och ger en falsk trygghetskänsla. Kostnaderna för samhället är orimliga. Det omställningsbidrag som kommer att föreslås riksdagen vid behandlingen av arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 21 nu på torsdag kommer att garantera en likvärdig behandling av alla som friställs på orter där den lokala arbetsmarknaden påverkas på ett avgörande sätt och där sysselsättningsproblemen inte kan lösas med sedvanliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder och lokala arbetsförmedlingsresurser. Arbetsmarknadsutskottet föregår detta beslut och föreslår att omställningsbidraget skall kunna tillämpas vid driftsinskränkningarna på varvsorterna. Härigenom erhåller de varvsanställda en med sex månader förlängd uppsägningstid, under vilken företaget kompenseras med 75 26 av lönekostnaderna. Härutöver kommer de som under bidragsperioden erhåller annan anställning att få behålla 50 26 av sin tidigare lön hela bidragsperioden ut, medan företaget behåller överskjutande 25 26, bl.a. som kompensation för merkostnader. Detta är en mycket fördelaktig konstruktion för såväl de enskilda anställda som för företaget. Den medger en mycket hög flexibilitet och utgör samtidigt ett incitament för de anställda att snabbt söka ny anställning. Det bör således vara möjligt för den redan beslutade verksamheten vid Kockum Resurs att fullfölja sitt arbete på dessa grunder. I motion 2130 tar Joakim Ollén även upp frågan om det kan vara rimligt att ett företags hela existens skall sättas på spel till följd av turordningsreglerna i anställningsskyddslagen. Han anser att lagen bör ses över. Anledningen till att organisationer som P 80 och Kockum Resurs har blivit aktuella vid de stora nedläggningar som det här gäller är ju att om man till punkt och pricka följde trygghetslagarna skulle strukturen på arbetsstyrkan bli sådan, att företagets framtida drift skulle komma att äventyras. Lagen om anställningsskydd ger möjligheter att genom kollektivavtal träffa överenskommelse om annan turordning vid avskedanden än vad som stipulerasi lagen. Praktiken visar emellertid att sådana avsteg, åtminstone då det gäller större driftsinskränkningar, fordrar kompensation av statliga medel. Frågan om en utvärdering av tillämpningen av turordningsreglerna har också tagits upp i en annan moderat motion som kommer att behandlas under hösten. Av den anledningen tas icke Joakim Olléns motion nr 2130 upp i detta sammanhang. För att arbetsförmedlingen skall klara av en så stor arbetsbörda som det blir fråga om när det gäller att på ett tillfredsställande sätt handlägga omställningarna för varven i Malmö och Landskrona krävs särskilda åtgärder. Utskottet har därför ansett att 1 milj.kr. skall få användas för att förstärka de arbetsförmedlande insatserna. Härutöver utgår jag ifrån att AMS och länsarbetsnämnden genom omprioriteringar ställer erforderliga resurser till förfogande. Det är viktigt att tillgängliga resurser i en sådan akut situation som det här är fråga om används på effektivaste sätt. Den höga frånvaro som har rapporterats av arbetsförmedlingen i Malmöhus län borde därför kunna nedbringas. Genom att iaktta restriktivitet med ledighet för icke absolut nödvändiga ändamål, genom att uppskjuta internutbildning etc. borde det vara möjligt att koncentrera större insatser till de båda varven. Jag är övertygad om att de anställda vid länsarbetsnämnden vill på detta sätt solidariskt ställa upp för de varvsanställda. Verkstadsskolan vid Öresundsvarvet spelar en mycket stor roll för den yrkesförberedande utbildningen vid gymnasieskolan i Landskrona. Frågan om dess fortbestånd har också tidigare varit uppe till behandling i riksdagen. Utskottet förutsätter att frågan får en positiv lösning och hänvisar till vad förutvarande statsrådet Britt Mogård meddelat vid en frågestund i riksdagen. Vid skolstyrelsen i Landskrona har bildats en arbetsgrupp som bl.a. utreder möjligheterna till alternativ utbildning vid varvet och möjligheterna att öka kapaciteten på befintliga linjer och specialkurser. Statsrådet ansåg det angeläget att en lösning kommer till stånd som ger Landskronaregionen fortsatt hög standard inom yrkesutbildningen. Statsrådet ville dock inte ta ställning till frågan innan arbetsgruppen slutfört sitt arbete. Motsvarande bedömning gör utskottet. Jag anser att det inte finns skäl anta att den nuvarande regeringen har någon annan inställning till frågan om fortsatt yrkesutbildning vid Öresundsvarvet. Sysselsättningssituationen i Blekinge är bekymmersam, vilket utskottet konstaterade redan i sitt regionalpolitiska betänkande. Utskottet hänvisade då till möjligheterna att i särskilda fall ge regionalpolitiskt stöd utanför stödområdena och ansåg att undantagsregeln för Blekinges vidkommande kunde ges en generös tillämpning. Näringsutskottet har särskilt uppmärksammat den besvärliga situationen vid Karlskronavarvet och föreslår en tidigareläggning av marina beställningar för 100 milj.kr. utöver de medel som i propositionen föreslås komma Karlskronavarvet till del för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Dessa medel och extra åtgärder bör ge Karlskronavarvet behövlig tid för att i acceptabla former genomföra den omställning som är nödvändig. Arbetsmarknadsutskottet föreslår med hänvisning till tidigare uttalande att det regionalpolitiska stödet till Karlskrona kommun inte skall knytas till normerna för stödområde 1 utan att regeringen skall ha frihet att från fall till fall göra en bedömning av den lämpliga subventionsgraden. Också detta skall ses som en temporär åtgärd till dess att ett nytt övergripande regionalpolitiskt Slutligen föreslår utskottet att medel från det anslag som reserverats för sysselsättningsåtgärder inom varvsregionerna får användas för att utveckla nya industrier på Kalmar Varvs gamla område. Tidigare varvsanställda har startat egna verksamheter på området, och det är angeläget att sådana initiativ stöds. Detta anslag får också utnyttjas för åtgärder i Sölvesborg. Varvsorterna och de varvsanställda har under en lång period levt i skuggan av den instabila situationen på varven. Människorna har påverkats, och de berörda orternas ekonomi och befolkningsstruktur har påverkats och kommer att påverkas av de ytterligare neddragningar som är nödvändiga. I en sådan situation är det viktigt att man tar till vara de resurser som finns. Det fordras extra ansträngningar från alla berörda. I ett trängt statsfinansiellt läge är statens resurser begränsade, och de insatser som görs måste bli effektiva. För Göteborgsoch Uddevallaregionerna konstaterar propositionen att situationen trots de senaste årens påfrestningar är förhållandevis gynnsam. För Göteborgs vidkommande har arbetsmarknaden utvecklats bättre än genomsnittet för riket. Det visar att stora regioner med en väl differentierad arbetsmarknad har bättre möjligheter att anpassa sig även till mycket stora omställningar. Även om problemen långt ifrån är övervunna, så är situationen jämförelsevis ljus. Det är omöjligt att finna nya arbetsuppgifter eller nya arbetsplatser som kan absorbera hela den friställda arbetsstyrkan från något av storvarven. Det är de många små företagen som kan ge de arbetstillfällen som måste till. Så visar erfarenheterna från Projekt 80 att de flesta har erhållit ny anställning hos något mindre företag i Göteborg eller dess omgivning. Det är därför anmärkningsvärt att det särskilda regionalpolitiska stöd som beviljats inom varvsregionerna har utnyttjats i så ringa grad i Malmöhus län. Medan Göteborgs och Bohus län t.o.m. förra året använt 90 96 av 145 milj.kr. och därmed skapat sysselsättning för ungefär 850 personer, har Malmöhus län endast utnyttjat en mycket ringa del av anslaget. Vid det besök arbetsmarknadsutskottet i anslutning till behandlingen av detta ärende gjorde i Malmöhus län framkom också att man där inte ansett stödet lämpligt utformat och därför inte vidtagit några aktiva åtgärder i nämnvärd utsträckning. Man såg bara svårigheter. Inställningen präglades av defaitism och bristande tilltro till den egna förmågan. Södra Sverige har ytterligt goda förutsättningar för ett välutvecklat och starkt näringsliv: väl utbyggd infrastruktur, industriell tradition, god tillgång till högre utbildning och forskningsresurser, riklig tillgång till erfaren och välutbildad arbetskraft samt närhet till befolkningstäta och kapitalstarka marknader. Det är inte i första hand skattemedel och centralplanerade insatser som behövs för att ta till vara dessa förutsättningar. Förändring innebär möjligheter. Det behövs skaparanda och framtidstro hos de enskilda människorna och en vilja att göra en extra arbetsinsats för att nå ett gott resultat. De egenskaperna finns. Det gäller att locka fram dem. Det gör vi - Nr 155 genom att tala om de möjligheter som finns och de resurser som ställts till förfogande och genom att skapa tilltro till den egna förmågan. De lokala myndigheterna kan göra mycket för att skapa en sådan positiv anda. Med de resurser som kommer att kunna disponeras inom varvsorterna ges goda möjligheter att initiera nya verksamheter. Sysselsättningsproblemen kommer att vara dominerande under lång tid, men med de insatser som görs och med användande av sedvanliga arbetsmarknadspolitiska medel bör de kunna bemästras. Herr talman! Jag yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets betänkande 17 på samtliga punkter.